Herr talman! Det finns mycket i det Beatrice Ask nu sade och som hon tidigare har sagt och skrivit som jag till 100 > e% ställer upp på. Det gör att jag utgår från att det måste ha gått en rysning genom kroppen när en tidigare partikollega från Stockholm här anförde sin människosyn och sin kunskapssyn. Jag instämmer i det Beatrice Ask har sagt, nämligen att direktiven inte är styrande i riktning mot att dessa ämnen inte skulle vara obligatoriska. Ett misslyckat pressmeddelande har givit anledning till den debatt som har förevarit. Man kan tänka sig att detta misslyckade pressmeddelande nu ändå styr diskussionen och de överväganden som läroplanskommitténs ledamöter måste göra. Den svenska grundskolan har en klar ambition att lära för livet. Den är inte bara till för att förbereda för högre studier, utan den skall förbereda för det verkliga livet. Eleverna skall utveckla sin hjärna, sina känslor och utvecklas socialt, kulturellt och motoriskt. I detta totalperspektiv är slöjd, hemkunskap och barnkunskap ämnen som behövs för att eleverna skall kunna leva livet. Man lär eleverna att förstå och hantera sin vardagsverklighet. Dessa ämnen inbjuder, som många talare här har sagt, på ett naturligt sätt till laborationer och praktiskt arbete. De är också utmärkta för att förebygga och bryta de könsrollsmönster som trots allt finns. Till detta vill jag lägga elevernas egen kunskap om vad den egna kroppen behöver. Det lär de sig också i hemkunskapen. I dag är det så illa att det finns rapporter från skolhälsovården som säger att t.o.m. pojkar har järnbrist. Det har aldrig hänt förut. Järnbrist har på grund av menstruationer osv. varit en flicksjukdom. I dag visar en folkhälsorapport att pojkar har järnbrist. Detta vill man härleda till att de äter för dåligt och vet för litet om vad den egna kroppen behöver. Det säger också folkhälsogruppen i sin rapport, och det bör vara ett argument som bör kunna vägas in i läroplanskommitténs diskussion. När pressdiskussionen har varit het har Beatrice Ask vid något tillfälle sagt att alla viktiga ämnen inte behöver vara obligatoriska. Nej, det håller jag med om. Men jag vill då veta vilka andra ämnen Beatrice Ask tänker på. Är det möjligt att göra något språkämne icke-obligatoriskt, att göra matematik icke-obligatoriskt eller något annat viktigt ämne? Jag tycker det är bra att vi allihop har respekt för läroplanskommitténs obundna arbete. Men Beatrice Ask har ändå i sitt svar i dag tafsat litet grand på den respekten. Hon säger, att även om ämnet inte blir obligatoriskt vid den slutliga bedömningen, bör konsumentekonomi och miljökunskap kunna täckas. Det är väl ändå ett ställningstagande som statsrådet gör? Till sist; Det finns en sentens som lyder: Att lära utan att göra är som att älska utan att röra.

Herr talman! Elvy Söderström sade: Skolministern har minsann uttalat sig om sin personliga uppfattning i andra frågor, exempelvis betygsfrågan. Det är alldeles riktigt. Jag har kanske också lärt något av det och om de svårigheter som uppenbarligen finns att lyssna när jag markerar att det är en uppfattning som jag själv har och att regeringen har sagt någonting annat. Det fungerar inte, och därför måste jag försöka att hålla mig till vad regeringen har sagt. Det kommer inte att vara enkelt, eftersom skolan är ett vittomfattande fält. Det är viktigt att vi får en öppen och fri läroplansdebatt där olika synpunkter kan komma fram i arbetet utan att det uppfattas som att jag har en mycket bestämd uppfattning om det ena eller andra. Sedan till könsrollsfrågorna, som jag anser oerhört centrala. Det är ett av skälen till att vi i direktiven till läroplansarbetet har markerat att det är nödvändigt att analysera om det ligger någonting i det forskare säger, att vi bl.a. i naturvetenskap och teknik borde arbeta något tidigare med flickorna. Det finns en del skrivningar som visar att vi tar det här på allvar. Det finns dessutom en annan problematik som jag hoppas att riksdagen är intresserad av, nämligen det faktum att flickor inte hörs lika bra i skolan och att de inte ges lika mycket tid. Det finns mycket att göra här. Elvy Söderström har helt fel när det gäller kulturarvet. Det står mycket om kulturarvet i direktiven. Jag skall läsa innantill: Skolan verkar i en värld där kunskaps och informationsmassan förändras snabbt. Det ställer höga krav på skolans flexibilitet och variation. Men det kräver också att större vikt läggs vid kunskaper som är beständiga över tiden som språk och matematik samt de kunskaper som bygger upp elevens egen identitet i hembygden, det svenska språket och kulturarvet i vid mening. Det står att detta behöver få en framträdande plats i undervisningen osv. Det här är ingenting som regeringen har glömt bort. Margitta Edgren frågar om min syn på vilka ämnen som bör vara obligatoriska resp. frivilliga. Egentligen önskar jag att vi kunde nöja oss med att tala om att människor skall lära sig läsa, skriva och räkna samt vissa andra moment och att det är obligatoriskt. Sedan skulle man ha krav på vissa ramar och att vissa typer av ämnen skulle ingå, men att man hade mycket stor valmöjlighet. Det tycker jag vore idealet. Men jag tror att det är mycket svårt att komma så långt med den organisation som skolväsendet har. Jag vet att de flesta mycket kunniga pedagoger som i dag lyckas bra med sina elever inom klassens ram ger elever mycket vida möjligheter att välja moment och arbeta på det sätt som passar den enskilde eleven. Då lyckas man mycket bättre. De ämnesföreträdare som nu lutar sig tillbaka och tror att det bara är fråga om slöjd, hemkunskap och barnkunskap som man eventuellt kan diskutera att göra till tillvalsämnen, bör nog vakna så snabbt som möjligt. De behöver också delta i diskussionen och presentera vad de undervisar i och på vilket sätt de vill utveckla dessa ämnen.
Herr talman! Låt mig nu göra en liten utblick till andra sidan jordklotet, närmare bestämt till Japan. Vi jämför oss från och till med Japan. Det kan gälla utvecklingen inom elektronikens område eller produktiviteten. Ibland möter man också påståenden om att vi som människor har vissa likheter. Dessutom är förvärvsfrekvensen i Japan, precis som i Sverige, hög för kvinnor. Vad vill jag nu komma med detta? Jo, det är intressant att konstatera att man i Japan just nu står i begrepp att införa obligatorisk utbildning i ''Home Economics'' för både pojkar och flickor på gymnasienivå. Varför det? Jo, i Japan har man kommit fram till den slutsatsen att ''Home Economics'' är viktig för dagens ungdomar. Undersökningar har nämligen visat att ungdomar är dåliga på ''homemaking'' och att det finns skillnader mellan pojkar och flickor. Flickorna klarar sig bättre än pojkarna eftersom de tidigare har läst hemkunskap medan pojkarna inte har gjort det. Efterhand som förvärvsfrekvensen hos kvinnorna har stigit, har det inte funnits utrymme att få kunskaperna i hemmet. Det kanske är någonting för oss i Sverige att fundera över. Flera gånger under den senaste tiden och även i dag har statsrådet tagit upp frågan om de tekniska ämnena. Statsrådet har då poängterat att dessa ämnen kanske kan tidigareläggas, och då speciellt för flickor. Det är intressant. Det tycker jag att man skall pröva. Varför då inte också diskutera möjligheten att låta flickor börja tidigt med de tekniska ämnena samtidigt som pojkarna börjar med hemkunskap? Det kan i mångas öron tyckas befängt. Med detta vill jag ha sagt hur oerhört viktigt det är att värna den rätta balansen och prioriteringarna mellan obligatoriska och frivilliga ämnen. För mig gäller det då att man skall rusta för framtiden när det gäller dagens skola, på det sättet att man skall förbereda de unga för de snabba förändringarna och internationaliseringen. Jag tror att det är många i Sverige i dag som välkomnar de högt ställda ambitioner som den borgerliga regeringen har uttalat om att skapa Europas bästa skola. Många i vårt avlånga land anser också att det bör vara en självklarhet att det skall ges utrymme för att i grundskolan utbilda både språkkunniga, självständiga människor och kunniga konsumenter, som också är miljömedvetna individer.

Herr talman! Min grundinställning är att människor mer skall kunna påverka sin utbildning. Jag anser således att de som vill ha mer slöjd, barnkunskap och hemkunskap skall ha möjlighet att få det. Det är valfrihet, Margitta Edgren. Det gäller att ge människor information om de olika ämnenas betydelse. Det är rent oförskämt att påstå att mitt anförande, som går ut på att den enskilde individen i högre grad än i dag skall kunna påverka sin utbildning, skulle vara ett uttryck för en underlig människosyn. Tvärtom vill jag ge den enskilde individen mer inflytande. Antingen hade Margitta Edgren svårt att följa med, eller också delar hon den synen att politikerna även fortsättningsvis skall fatta detaljbesluten över de enskilda människorna. I båda fallen är hon att beklaga. Den anda som regeringsförklaringen innehåller -- dvs. ökat inflytande för individen över sitt liv -- är någonting som jag delar, och det vore roligt om folkpartiets representant stämde in.

Herr talman! Det fanns mycket om valfrihet i statsrådets inlägg som jag naturligtvis håller med om, och det gäller även till viss del drömmen om skolan. Men det är utopiskt att tro att små barn i första klass skall kunna ta ställning till om de vill ha samhällskunskap eller historia. Det är en dröm, och frågan är om den ens är angelägen att göra till verklighet -- jag är mycket tveksam till det. Valfriheten skall öka, och jag är glad för att jag fick veta att det inte bara är barnkunskap, slöjd och hemkunskap som är mål för diskussionen om tillval eller obligatorium. Herr talman! Till Charlotte Cederschiöld vill jag säga att jag inte fattar dåligt -- vad jag har förstått hittills under min 50-åriga levnad. Jag vill bara att vi tar den diskussionen sedan. Den människosyn som Charlotte Cederschiöld gav uttryck för i sitt anförande innebär bl.a. att den som i småskolan inte har musiköra skall välja bort musik. Där finns ingenting av dynamik, ingenting av process, dvs. ingen tro att man kan förbättra sig över tiden. Den som är duktig i ett ämne skall alltså bli ännu duktigare, och den som är dålig i ett ämne skall fortsätta livet igenom att vara dålig på det. Jag delar inte den människosynen.

Herr talman! Får jag avslutningsvis säga att jag uppskattar det enorma intresse som finns här i salen för åtminstone en del av de ämnen som man i våra skolor undervisar i. Jag ser fram mot flera diskussioner om andra ämnen, då inte minst utbildningsutskottets ledamöter kommer att känna sig styrkta av att få höra olika synpunkter och få olika idéer på det här området, när de så småningom skall börja behandla förslagen till en ny läroplan. När det gäller hemkunskap vill jag påstå att jag vid det här laget vet mycket om just det ämnet -- och även om slöjd och andra ämnen -- och därför säger jag att också andra ämnesföreträdare bör presentera sina ämnen på ett bra sätt för parlamentariker av alla de slag. Jag vill bara kort påpeka för Elvy Söderström att jag inte sade att jag har ändrat min personliga uppfattning, men jag har insett att det ibland kan vara bättre att avstå från att framföra den om regeringen har en annan uppfattning. Det är uppenbarligen mycket svårt för alla att inse att det kan finnas en differens där, men jag tycker att det är självklart. Det finns de som tycker att det är konstigt att fyra partier inte tycker lika jämt och ständigt, och ännu konstigare att enskilda människor har olika uppfattningar. Jag har lärt mig i politiken att rikedomen är att man inte alltid tycker lika men att man arbetar sig fram till en gemensam uppfattning och står för den i det praktiska arbetet. Jag tror inte heller att man kan ha fritt val i första klass. Det är inte så mycket att välja på där, utan huvuddelen av tiden ägnas åt de grundläggande färdigheterna. Men det är viktigt att även de yngsta barnen får känna att de kan påverka undervisningen. Glädjande nog visar de undersökningar som har gjorts att barn i de första klasserna uppfattar att de har möjlighet att påverka, men det blir klent ställt med det när de blir litet äldre. Det är en synpunkt som finns med i läroplansdirektiven från regeringen, nämligen att elever i takt med stigande ålder och mognad skall få ett ökat inflytande och ansvar för sina studier. Det är det som är anledningen till att vi nu brottas med försök att ge eleverna litet tid som de har möjlighet att förfoga över. Jag tror att det är oerhört angeläget att vi har en vital och intensiv diskussion om hur detta skall åstadkommas. Jag ser, som sagt var, fram mot fortsatta debatter.

Herr talman! Thage G Peterson har frågat statsministern om en alternativ kamp mot rasism och främlingsfientlighet. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen. Sedan Thage G Peterson framställde sin interpellation den 31 januari lämnade regeringen den 4 februari information i riksdagen om åtgärder mot våld och främlingsfientlighet. Senare samma dag svarade statsministern på två frågor om en enad kamp mot främlingsfientlighet och rasism och jag själv på en fråga om åtgärder inom samma område. Även tidigare har både statsministern och jag här i kammaren svarat på interpellationer inom detta område. Andra regeringsledamöter har också svarat på frågor i ämnet. I de uttalanden som regeringen gjort vid dessa tillfällen har det gjorts klart och tydligt var statsministern liksom regeringen i övrigt står när det gäller rasism och främlingsfientlighet. Jag hänvisar därför interpellanten till dessa uttalanden. Sedan dess har dessutom statsministern bl.a. framträtt i TV söndagen den 9 februari och deklarerat sin hållning gentemot rasism och främlingsfientlighet. Statsministerns uppfattning bör därför vara klar för alla. Regeringen avser självfallet att även i fortsättningen aktivt följa det som sker när det gäller rasism och främlingsfientlighet. Statsministern kommer i denna sin egenskap naturligtvis att ha en ledande roll i arbetet.

Jag har ställt en interpellation till statsminister Carl Bildt, där jag frågar honom om ''han är beredd att ta ledningen för en aktiv kamp mot rasism och invandrarfientligheten i Sverige''. Det är således en interpellation till Carl Bildt som person. Det är därför mycket märkligt att kulturminister Birgit Friggebo svarar på denna interpellation. Jag är en aning konfunderad över att Birgit Friggebo anser sig kunna uttolka och företräda Carl Bildts känsla och innersta vilja. Är verkligen arbetet inom regeringen så fördelat att det är hon som skall svara på personliga frågor till statsministern? Dessutom är min fråga både felaktigt och ofullständigt återgiven i Birgit Svaret på min interpellation hade kunnat vänta tills Carl Bildt hade kommit hem från USA, om han inte hade hunnit svara före avresan. Interpellationen har faktiskt legat obesvarad i 21 dagar och den inlämnades innan regeringen började agera i de här frågorna. Jag hade inte motsatt mig ett svar senare. Problemen med rasism och flyktingfientlighet löses inte över en natt. Tyvärr kommer de att vara lika aktuella, när Carl Bildt kommer hem. Det är, herr talman, heller inget ovanligt att en statsminister överlåter interpellationssvar till sina regeringskolleger, när frågorna inte berör honom personligen. Men min interpellation är personlig och den kan därför inte överföras till annat statsråd. Den handlar inte i första hand om regeringens program och åtgärder mot rasism och invandrarfientlighet eller om invandrarpolitiken i stort. Om jag hade velat ställa en interpellation om detta hade jag kanske ställt den till Birgit Jag menar, herr talman, att det är nonchalant av Carl Bildt att inte själv svara. Det är ledsamt att Carl Bildt inte tar chansen att skingra dimman kring sin egen person om var han står i de här frågorna. Många är undrande över hans bristande engagemang och hans låga profil. Många är undrande över hans bristande glöd när han talar om rasismen och invandrarfientligheten. Och det gör många människor osäkra när landets statsminister uppträder osäkert när han talar med omskrivningar och bortförklaringar, ja närmast bagatelliserar dessa allvarliga frågor. Statsministern fick släpas fram till TV för att hålla ett tal till nationen. Det var innehållsmässigt ett mycket bra tal, som jag på flera punkter blev glad över. Jag är helt säker på att Carl Bildt saknar varje form av sympati för rasism, antisemitism och främlingsfientlighet. På den punkten har jag ingen som helst undran. Men jag har faktiskt mött många som är oroliga för att statsministern nu anser att han har gjort sitt; talat färdigt i de här frågorna. Det uteblivna svaret på min interpellation, hans uteblivna personliga ställningstagande, tyder tyvärr på detta! Jag är naturligtvis glad och tacksam för att regeringen nu äntligen börjat att agera mot rasism och främlingsfientlighet. Men Birgit Friggebos mycket korta budskap i dag antyder att regeringen nu anser sig ha gjort tillräckligt. Men det tycker inte jag! Därför kvarstår min fråga riktad till Carl Bildt personligen: ''Är statsministern beredd att ta ledningen för en aktiv kamp -- inte alternativ kamp som Birgit Friggebo återger det -- mot rasismen och invandrarfientligheten i Sverige?'' Jag är tacksam om kulturministen vill framföra den till honom när han kommer hem. Vi har alla ett anvar för att bekämpa rasism och främlingshat. Ingen enda demokrat i vårt land har fått fribrev från den uppgiften. Vi måste reagera med kraft. Och ge klara och entydiga besked om var vi står. Ingen skall få leva i okunnighet om, att vi inte accepterar att rasism och främlingshat får breda ut sig ännu mer i vårt land. Det är ovärdigt vår demokrati att vissa av våra medborgare tvingas leva i skräck och oro. Det känns djupt deprimerande att polisen -- trots att man, som man säger, gör allt för att klara av mordet, överfallen och våldet -- inte har gjort några framsteg. Vi får därför inte vara främmande för att ge polisen extra resurser. Vi måste slå tillbaka mot de lögner och halvsanningar som sprids mot invandrare och flyktingar, men också ta debatten med dem som sprider lögnerna. Det behövs en dialog också med dem. Vi måste benämna våldet och trakasserierna med de rätta orden: det är inget annat än rasism och ett hat mot människor, som inte ser så svenska ut som vi. Vi får inte vara rädda att gå en match med dem som sprider lögner, fördomar och förakt. Det är, herr talman, i ledningen för detta renhållningsarbete jag vill se landets statsminister.

Herr talman!

Men anledningen till att jag tycker det är viktigt att ytterligare diskutera med statsministern är att han i den debatt Birgit Friggebo hänvisar till undviker att ta upp frågorna om rasism och rasfördomar, undviker att göra klara fördömanden av dessa tendenser. Han föredrar i stället att tala om våld, illdåd och om viss förföljelse, som han inte explicit talar om som rasistisk eller präglad av rasfördomar. Jag skulle också ha velat ta upp med honom att han säger att han tror att en påverkan av detta inte är en fråga om lagar, utan gäller debatt och dialog och den information som kan finnas. Han säger på ett annat ställe: Det är min bestämda övertygelse att främlingsfientliga attityder kan bekämpas bara genom fri och öppen debatt, genom ökad kunskap om vår egen och andra länders histora och kultur. Detta är alltför återhållsamma ställningstaganden och innebär en bagatellisering av den situation som varit i vårt land och som fortfarande råder och av händelseutvecklingen. Jag tycker det finns all anledning för Birgit Friggebo, som nu har uppgiften att tala på statsministerns vägnar, att yttra sig om detta. Den andra frågan jag hade velat ta upp med statsministern är denna: Är regeringen, och framför allt då statsministern, beredd att på hög nivå ta internationellt initiativ för att bekämpa främlingsfientlighet och rasism, nynazism och högerextremism? Är han beredd att ta ett intitiativ för att få till stånd en gemensam och mer generös flyktingoch invandrarpolitik i hela Europa? Det är bra att det är Birgit Friggebo som är här i dag, eftersom jag vill erinra om att Birgit Friggebo, och inte minst Bengt Westerberg, under oppositionstiden gång på gång krävde initiativ på den här höga nivån. Hur ställer sig Birgit Friggebo i dag till att man tar ett sådant initiativ? Jag tycker att det skulle vara verkningsfullt i den här situationen. Jag skulle vilja ta upp några andra frågor med Birgit Friggebo. Först gäller det handläggningen av flyktingoch invandrarärendena. En förbättrad och snabbare hantering kan ske bl.a. genom att invandrarverket befrias från alla utlänningsärenden som inte kan prövas efter enkel handläggning. I likhet med vad som skett genom införandet av utlänningsnämnden, bör även en särskild första instans upprättas för ärenden av detta slag som fordrar en mer ingående utredning.

Det är välkommet att regeringen föreslagit ett anslag på tio miljoner för att motverka rasism och främlingsfientlighet. Av allt att döma lades det här förslaget fram på ett tidigt stadium, före den senaste och allvarligaste utvecklingen. Tycker Birgit Friggebo att detta är ett tillräckligt belopp med hänsyn till den mycket allvarliga akuta situationen? Vi är en del socialdemokrater som tycker att det med hänsyn till den senaste utvecklingen borde vara betydligt högre.

Herr talman! Till att börja med tycker jag att det är märkligt att de båda föregående talarna är så indignerade över att kulturministern svarade på interpellationen. Jag tycker att Birgit Friggebos svar skall tillmätas samma dignitet som om statsministern lämnat svaret. Annars är det ju nästan en form av diskriminering av kulturministern. Orden invandrare och invandring har under det senaste året fått en värdeladdad negativ innebörd för många människor. Det borde inte vara så. Flertalet människor i vårt land har mycket balanserade uppfattningar i invandrarfrågan. Galningar, liksom människor med avvikande värderingar och beteenden har det alltid funnits, även i civiliserade samhällen. När värderingar och åsikter leder till trångsynthet mot dem som är annorlunda eller, ännu värre, när de leder till kriminella handlingar skall vi självfallet fördöma och beivra detta. Men mot kriminella hjälper sällan upplysning eller allmän debatt. Här måste polis och rättsväsende se till att vi alla kan känna den trygghet som ett rättssamhälle skall ge. Herr talman! Interpellanten Thage G Peterson skräms, liksom jag, av det våld vi ser i samhället -- inte minst under senare tid mot invandrare. Men Thage G Peterson tycks anse att det mesta av den invandrarfientlighet som han beskriver, skulle kunna botas med hjälp av att ''ledande personer för det officiella Sverige gör klara och entydiga deklarationer mot främlingshatet''. Vidare säger Thage G Peterson att våldet mot invandrare är en skamfläck på Sverige. Men Thage G Peterson ser inte, eller vill inte se, de problem som gett grogrund för den invandrarfientlighet som han anser finns hos delar av det svenska folket. Kanske för att han har varit med om att skapa de system som i dag skapar motsättningar mellan människor. Man blir inte invandrarfientlig bara för att någon säger att man skall vara det. Man blir inte heller av med invandrarfientligheten bara för att någon säger att man inte skall vara invandrarfientlig. Herr talman! Jag anser inte att ett begränsat antal illdåd, mordbränder eller mord -- begångna kanske endast av en handfull kriminella -- skall kunna tas till intäkt för att Sverige eller svenskarna skall ställas vid skampålen för invandrarfientlighet. Jag tycker att Thage G Peterson borde vara mer varsam med ordens valör när han använder ordet främlingshat. Något främlingshat finns enligt min uppfattning inte i Sverige. Men allt fler ifrågasätter de system som byggts upp i samhället. Allt fler söker information. Allt fler vill veta mer. Att då peka finger åt svenska folket och göra folket medskyldigt till galningars beteenden anser jag vara en oförskämdhet mot vanliga svenska medborgare. Viktigast av allt är att prioritera invandrarnas sociala anpassning. Vi kan ha olika uppfattning i denna fråga, men skall vi främja ett gott förhållande mellan olika grupper i samhället måste invandrarna anpassa sig socialt dit de kommer. De som invandrade till t.ex. USA fick lära sig att anpassa sig till dem som fanns där förut. Det är aldrig någon som tyckt att det varit något konstigt med det. Man har kunnat behålla vissa kulturella särdrag, men i stort sett har man anpassat sig till det samhälle som man kom till. Det borde ju vara likadant i Sverige. Vad är det då för social anpassning jag har i tankarna? Först och främst måste man lära sig sitt nya språk och dessutom bibringas baskunskaper i samhällskunskap. Man har ju kommit till ett nytt land med språk och seder som man inte förstår. För att konflikter mellan invandrare och svenskar skall undvikas är det viktigt att man lär sig språket och det nya landets seder. Svenskundervisningen måste göras obligatorisk. Det är den inte i dag. Många hemmavarande invandrarkvinnor som saknar arbetslivskontakt har i dag inga som helst kunskaper i svenska. Hur skall de någonsin kunna smälta in i svensk miljö? Koppla närvaroplikten i svenskundervisningen till invandrarens sociala förmåner! Reducera de sociala förmånerna om man inte lär sig svenska språket! Villkora uppehålls och arbetstillstånd till ett godkänt prov i svenska och samhällskunskap! Provet skall inte vara svårare än att man med 30 timmars undervisning per vecka under några månader skall kunna klara sitt prov. Invandraren får ett konkret mål. Det tror jag är bra. I dag kan man ju bli svensk medborgare utan att kunna svenska språket. Är det så vi vill ha det? Svenskar som inte kan svenska. När jag är inne på ämnet språk måste jag även beröra hemspråksundervisningen. Vissa anser att den är bra -- andra inte. De flesta är överens om att hemspråksundervisningen inkräktar på annan undervisning i skolan i dag. Detta är ju ett administrativt problem och kan kanske lösas. Men barnen -- de flesta är ju barn -- har kanske svårt att kunna tillgodogöra sig både den ordinarie skolundervisningen och hemspråksundervisningen. Man kanske inte orkar både-och. Att hemspråksundervisningen skall belasta skattebetalarna kan ju i högsta grad ifrågasättas. Om invandraren vill prioritera undervisning i sitt hemspråk får han eller hon försöka klara detta utan statsunderstöd. Denna idé går kanske på tvärs mot dem som hävdar att man aktivt och med statligt stöd skall eftersträva ett mångkulturellt samhälle. Men i vår omvärld ser vi ju otaliga exempel på motsättningar när befolkningsgrupper benhårt håller på sin etniska och kulturella särart. I den sociala anpassningen skulle också ingå att vuxna invandrare pryade någon timme varje dag på olika arbetsplatser där de fick träffa svenskar, träna sin knaggliga svenska och framför allt bryta isoleringen och få litet samhällskontakter. De kunde hjälpa till på dagis, sjukhus, parkförvaltningar m.m. Det finns säkert många goda idéer på meningsfull verksamhet för våra nya svenskar. När man talar med föreståndare för invandrarförläggningar eller med flyktingsamordnare pekar de entydigt på ett huvudproblem, de långa väntetiderna på asylutredning. De som sitter och väntar -- ibland flera år -- på en asylutredning lever i ovisshet och sysslolöshet. Detta skapar problem. Ibland skapar dessa problem konflikter inom och mellan invandrargrupperna, ibland leder problemen till brottslighet. Se därför till att alla resurser sätts in på att snabbutreda asylärendena! De långa väntetiderna är dagens mest akuta problem. Långsiktigt måste vi inleda en sund debatt. Problemen måste upp till ytan. Vi måste föra fram förslag på konkreta lösningar. Vi måste också kunna diskutera invandringens volym. Mediadebattörerna måste inse sitt ansvar och sluta att försöka ge vanliga svenskar dåligt samvete. Det kan ge motsatt effekt än den man avsett. Vi skall visa tolerans mot människor med annat utseende, annat beteende och annat språk, men vi skall också visa tolerans mot de svenskar som har andra uppfattningar. Den som ifrågasätter systemen skall inte misstänkliggöras som rasist. Det snarare skärper än minskar motsättningarna i vårt samhälle. Låt invandrarna få vara glada och stolta över att de kommit till ett land som vårt! Låt oss alla få vara stolta över vårt land!

Herr talman! Thage G Peterson skriver i sin interpellation att det förekommer en ökande rasism och en ökande främlingsfientlighet ute i Europa och att de också tenderar att öka i Sverige. Jag tror att vi ibland förvillar bort begreppen i den här debatten. Jag tror inte rasism i ordets egentliga bemärkelse finns i Sverige. Jag tror inte att någon här anser sig för mer än någon annan när det gäller hudfärg, ras eller religion. Även om man ibland kan få den uppfattningen har vi i Sverige faktiskt inte Frankrikes Le Pen, Storbritanniens organisation the National Front eller de små men högljudda partier som i dag beklagligt nog poppar upp i Tyskland. Vi har ändock en viss hysteri i den här debatten. Jag tror att vi gör debatten och ändamålet med den en stor otjänst om vi lägger oss på den nivå som vi i dag har gort i Sverige. Kändisar uttalar sig i pressen om att de skall flytta till andra länder, eftersom de inte tycker om det klimat som råder i dag i Sverige. De namnger länder som verkligen har problem med främlings och invandrarfientlighet. Problemen är i dessa länder av en sådan omfattning att vi i Sverige inte ens kan drömma om dem. Vi borde alla kunna vara överens -- jag tror att det gäller hela svenska folket -- om att alla som befinner sig i Sverige skall ha samma rättigheter och skyldigheter. Om man är brun, gul, svart eller vit är totalt ointressant. Omdömen om människor skall basera sig på hur de agerar som personer. I denna debatt har det också förekommit förslag om att man skall kriminalisera s.k. rasistiska organisationer. Tidigare har vi i Sverige varit helt överens om att vi inte skall göra så. Vilket var skälet? Jo, vi har på ett ypperligt sätt lyckats se till att dessa organisationer har förblivit små. Jag tror att det sämsta man kan göra är att sätta en martyrstämpel på dem. Dessa organisationer talar för sig själva och diskriminerar sig själva genom att ibland uppträda i televisionen. De är genom sitt eget agerande det bästa avskräckande exemplet på att de inte bör få flera medlemmar. De här organisationerna har varit små under 30-, 40-, 50-, 60-, 70 och 80-talet. Om vi inte gör dem till martyrer är jag övertygad om att de kommer att vara små även i framtiden. I Sverige har det under de senaste månaderna genomförts ett antal beklagliga attentat mot människor och flyktingförläggningar. Vi vet fortfarande inte vem som bär skulden för den största delen av debatten. Vi vet inte vem den här personen är. Innan vi vet det skall vi kanske vara litet försiktiga och inte kasta ur oss alltför hårda omdömen. Det här handlar förhoppningsvis on någon eller några förvirrade galningar. Hade denne någon eller dessa några blivit fast efter sitt första eller andra dåd, tror jag inte att vi skulle ha fått den här debatten om rasism i Sverige. På grund av att polisen tyvärr har misslyckats är situationen som den är. Vi får inte heller glömma att man inte kan kalla allt för rasism eller främlingsfientlighet. Vi har sett att brott har begåtts av invandrare och människor som har fått asyl i Sverige. Vi har sett interna uppgörelser. Det finns också exempel på brott som i massmedia först har benämnts som rasistiska. Senare har det visat sig att så inte var fallet. Man skall naturligtvis inte generalisera. En del brott har begåtts av människor med tvivelaktig bakgrund. Jag tycker dock att vi skall skruva ned tonläget litet grand. Herr talman! Det vore frestande att här ta upp en debatt om asylpolitiken. Men jag tycker att detta är så viktigt att vi kan spara det till ett annat tillfälle. Det finns förvisso saker som man kan kritisera. Det är dock svårt att komma fram med de synpunkterna. En del debattörer vill gärna stämpla dem som framför den minsta kritik mot dagens asylpolitik. Den kan vi emellertid återkomma till vid ett senare tillfälle. Låt mig avslutningsvis än en gång understryka att alla som vistas i Sverige skall vara berättigade att känna fysisk och psykisk trygghet.

Herr talman! Det har många gånger sagts från denna talarstol av många partirepresentanter och regeringsledamöter at vi aldrig kan acceptera det som nu sker. Men det är inte något nytt som har börjat ske de senaste veckorna eller de senaste månaderna. Det har funnits länge, fast det har blivit mer synligt just nu. Trots den mycket mörka bakgrunden tycker jag att det är glädjande att attityderna nu förändras. Vi kan notera att motståndet mot invandrare minskar och att attityderna blir mer generösa och positiva. Ett par undersökningar under senare tid har visat på detta. Allt fler säger att det har varit en fördel för Sverige att invandrarna har kommit hit. Allt fler säger att vi skall vara generösa och att de som kommer hit skall få stanna. Det är en märkbar attitydförändring som har skett sedan år 1990 och Jag tror att denna attitydförändring beror på att många människor har tvingats att ta ställning till var de egentligen själva står. Vi borde glädja oss åt denna förändring. Det är någonting man kan ta tag i. Jag tycker därför att det är att beklaga att Thage G Peterson i något slags partipolitiskt nit försöker misstänkliggöra en del av dem som deltar i kampen mot främlingsrädslan, främlingsfientligheten och rasismen. Thage Peterson säger att det fortfarande finns behov av att skingra dimman om var statsministern står i denna fråga. Jag har här en lång lista på de aktiviteter som statsministern har deltagit i sedan december månad när det gäller dessa frågor. Han höll också något så ovanligt som ett tal till nationen. De flesta kommentarerna kring detta gick ut på att det var bra talat ifrån Carl Bildts sida. I det läget ägnar sig socialdemokrater åt formfrågor. Thage Peterson vet mycket väl att det inte går att ställa några personliga frågor till regeringens medlemmar för att få fram det ena eller det andra statsrådets innersta vilja och djupa känsla. De frågeoch interpellationssvar som lämnas här är deklarationer ifrån regeringens sida. I morgon har alla vi som är humanister möjlighet att visa var vi står. Vi kan delta i de manifestationer som kommer att äga rum runt om i vårt land. Statsministerns kansli har t.ex. rekommenderat de olika departementen att ha en liten samlingsstund någon gång mellan kl. 10.00 och 11.00 i morgon, där någon säger några ord och där man håller en tyst minut. Statsministern deltar mycket aktivt i kampen för solidaritet med de nya svenskarna. Hans Göran Franck säger bl.a. att statsministern aldrig använder ordet rasism. Jag har här med mig statsministerns tal till nationen där han sade: ''Ett står klart. Den humanism som vi står för och den rasism som de står för är lika oförenliga som eld och vatten.'' Det internationella arbetet för att, inte minst i Europa, få en gemensam generös syn på flyktingpolitiken pågår. Vi för diskussioner inom Europarådets och EG:s ram och med nordiska länderna. Vi försöker skapa en gemensam politik som har en generösare utgångspunkt än det rena konventionsflyktingbegreppet. Det sker på regeringens uppdrag. Man är ännu inte färdig att ta ställning till detta, t.ex. inom EG:s ram, eftersom länderna har litet olika uppfattningar. Man har inte heller kommit så långt i processen. Men vi deltar aktivt i den, och våra erfarenheter hittills av de samtal som förs är positiva. Hans Göran Franck tog också upp frågan om invandrarverket. Vi har aviserat en utredning som skall se över själva flyktingmottagandet, och denna utredning kommer mycket snart att tillsättas. Frågor som skall tas upp är hur man kan förbättra flyktingarnas möjligheter att ta egna initiativ när det gäller boendet och att försörja sig med eget arbete. Över huvud taget gäller det att få fram en mer flexibel mottagningsorganisation, där också frivilligorganisationerna kan delta. Räcker 10 miljoner? Nej, det gör det självfallet inte. Det förekommer också insatser från flera andra departement. Civildepartementet har t.ex. milj.kr., och regeringen kommer i morgon att presentera en rad andra åtgärder som skall vidtas. Lars Moquist tog upp litet mer allmänna synpunkter om invandrarpolitiken. En sak jag har sagt flera gånger här i riksdagen är att vår uppfattning är att man skall undanröja de missförhållanden som finns, t.ex. att de som väntar på tillstånd inte får arbeta, att mottagandet inte är tillräckligt flexibelt och att det kostar för mycket pengar. Ny Demokrati utnyttjar de här missförhållandena till att sprida motvilja mot invandrarna. Vår uppgift är att undanröja missförhållandena. Till sist, herr talman, skulle jag vilja vända mig till Sten Andersson i Malmö, som förnekar att det över huvud taget finns rasism i detta land. Det går nu omkring människor och skjuter andra människor. Det har begåtts mord, en del har dött, och det kan inte vara en tillfällighet att det bara råkar vara människor som kommer från andra länder som står framför mördarens pistol. Självfallet finns det rasism i Sverige. Vad man kan diskutera är omfattningen. Min uppfattning är att det inte är särskilt många som är renodlade rasister. Men främlingsfientlighet och främlingsrädsla i sig är också problem som vi måste hantera.

Herr talman! Jag skall börja med ett påpekande angående vad Lars Moquist sade. Jag är litet överraskad över att inte kulturministern, som har det politiska ansvaret i regeringen för dessa frågor, bemötte honom på den punkten. Lars Moquist hävdade att det inte finns något främlingshat i Sverige. Av hela mitt hjärta skulle jag vilja hoppas och tro att det vore så. Tänk om Lars Moquist hade rätt i vad han sade! Men tyvärr är det inte så.

Alla vi som kämpar mot rasism och invandrarfientlighet, och det är ju majoriteten av riksdagens ledamöter och även många andra, känner naturligtvis glädje över detta. Birgit Friggebo gjorde, till min ledsnad faktiskt, ett ordentligt övertramp. Hon gjorde gällande att jag har tagit upp de här frågorna av något slags partipolitiskt nit. Birgit Friggebo säger att det inte går att ställa en personlig fråga till statsministern, men det är inte någon formfråga när jag i min interpellation vill veta om han är beredd att ställa sig i ledningen för kampen mot rasism och invandrarfientlighet. Jag avslutade mitt anförande med att säga att det är i ledningen för detta renhållningsarbete mot lögner, fördomar och förakt som jag vill se landets statsminister. Jag berömde honom också för innehållet i hans TV-tal. Hur kan då Birgit Friggebo ha mage att från riksdagens talarstol säga att jag av partipolitiskt nit skulle ställa mig frågande till olika saker och ha ställt min interpellation? Jag är mycket överraskad över detta övertramp som kulturministern har gjort. Vill verkligen Birgit Friggebo göra gällande att den interpellation jag har ställt till statsministern i dessa viktiga frågor skulle vara baserad på endast en sak, nämligen min önskan att starta ett gräl med Birgit Friggebo på partipolitiska grunder? Under hela min tid som industriminister lade jag alltid till ett avsnitt mot rasism och invandrarfientlighet i samband med att jag var ute och talade industripolitik, näringspolitik och regionalpolitik. Under min tid som talman höll jag tal på många platser och koncentrerade huvudbudskapet kring arbetet mot rasism och främlingsfientlighet. Det är då litet hårresande att Birgit Friggebo har mage att rikta denna beskyllning mot mig. Jag kan lugna Birgit Friggebo på en punkt. Det är inget problem för mig att det är Birgit Friggebo som har svarat på min interpellation. Problemen ligger väl närmast hos Birgit Friggebo, eftersom hon har åtagit sig uppgiften att uttolka och företräda Carl Bildts känslor och innersta vilja.

Herr talman! Jag vill om morgondagen gärna säga samma sak som Birgit Friggebo har sagt, nämligen att det är en mycket viktig manifestation som skall äga rum. Jag skall själv vara talare i morgon, och jag hoppas att många andra ställer upp och medverkar både som talare och på annat sätt. Det är en manifestation som framför allt invandrarorganisationerna står bakom, och de utgör en mycket viktig del i kampen mot rasism och rasfördomar.

Det blir därför ibland litet konstigt när man i debatten om dessa frågor inte gör skillnad på dessa tre olika ting och sedan plötsligt säger att det inte finns någon rasism här i landet samtidigt som man säger att vi inte aktivt skall bekämpa rasism och organiserad rasism, eftersom rasisterna då blir martyrer. Det är ju märkvärdigt att de som inte existerar plötsligt kan bli martyrer. Det har tidigare gjorts en del undersökningar om dessa saker, och jag menar att det nu kan finnas anledning att göra ytterligare någon representativ undersökning om framför allt orsakerna till rasism, rasfördomar och främlingsfientlighet. Visst har vi rasistiska organisationer i Sverige. Vi har Vitt ariskt motstånd, vi har den nysvenska rörelsen, vi har Nordiska rikspartiet, och vi har ett flertal andra organisationer. Ett tiotal organisationer av det här slaget finns redovisade också i officiella skrifter.

Herr talman! Kulturministern sade att Ny Demokratis agerande skapar motvilja i befolkningen mot invandrare. Nej, så är det inte, Birgit Friggebo. Det är systemen som skapat motsättningarna och den attityd som i dag finns mot invandrare. Systemen har inte Ny Demokrati varit med om att skapa -- det har Birgit Friggebo och andra som har suttit i riksdagen och andra som har haft möjligheter att påverka den politik som vi nu för gjort. Jag förstår att Birgit Friggebo tar upp den tråden, men det som Birgit Friggebo hävdar är då egentligen bara ett försvar för det bestående systemet. Men det är som sagt ni som har fastställt de regler som gäller. Jag kan försäkra att vi i Ny Demokrati vill se till att de här problemen lyfts upp till ytan, vi vill se till att det förs en allmän debatt, och vi vill vara med och skapa möjligheter för att här i landet få till stånd en invandrarpolitik som är positiv både för dem som nu bor på asylförläggningar, flyktingslussar, osv., och för dem som kan komma till Sverige i framtiden. Thage G Peterson sade att jag för fram ett slags drömversion av hur samhället ser ut när jag säger att det inte finns något främlingshat. Jag menar att det man kallar främlingshat inte finns, men visst finns det stämningar av viss främlingsfientlighet. Men jag tror att de mer består av främlingsrädsla, dvs. att man så att säga är ovan vid attityder som människor har som kommer från andra kulturer. Jag tror att det i mycket är det det gäller. Många kanske tror att det inte finns särskilt många invandrare med i vår organisation inom Ny Demokrati. Jag kommer från Kalmar, och där har jag byggt upp en liten organisaiton, med betoning på ordet liten. I Kalmar län har vi en kommunansvarig för var och en av de tolv kommunerna, och i fyra av de kommunerna har vi invandrare som är ansvariga. Det gäller kommunerna Borgholm, Nybro, Hultsfred och Oskarshamn. Det är invandrare som inte kommer från Norden -- låt vara att de inte kommer så väldigt långt ifrån; de kommer från Tyskland och det gamla Sovjetunionen. Men det kan vara bra att veta att det finns människor med invandrarbakgrund som tycker att det finns idéer som är värda att kämpa för inom Ny Demokrati. Vi vill lyfta upp problemen till ytan -- det är det väsentliga i den här saken.
Herr talman! Jag har inte uttryckt någon åsikt som innebär att jag skulle förmena Thage G Peterson att ställa sin interpellation. Jag har inte heller ifrågasatt det faktum att han har gjort det -- det är en självklarhet. Vad jag däremot var litet förundrad inför var att Thage Peterson här och nu fortsätter att hävda att det skulle finnas behov för statsministern att inför denna kammare skingra dimman kring var han står och att många människor fortfarande är osäkra om var statsminister Carl Bildt står i dessa frågor. Det anser jag mig ha rätt att vara förundrad över efter alla tal och manifestationer här i kammaren, i olika etermedia och ute på gator och torg och även träffar med olika invandrargrupper. Jag känner inte något behov av att analysera människors känslor och innersta vilja. Jag ser i det politiska livet till vad politikerna faktiskt gör, vad de faktiskt säger, vad de faktiskt är beredda att satsa på när det gäller pengar, lagstiftning, förordningar och liknande. Där känner jag, även om jag tillhör ett annat parti, inte något som helst behov av att kritisera statsministern. Lars Moquist tog upp frågan om hur invandrarpolitiken faktiskt fungerar. Ni i Ny Demokrati kritiserar ofta missförhållanden som finns, t.ex. att flyktingar inte får arbeta. Sedan påstår ni att ni är de enda som har insett att det finns missförhållanden och påstår att alla andra partier i riksdagen -- de gamla partierna -- motsätter sig förändringar. Lars Moquist hade t.o.m. mage att påstå att jag skulle ha varit med och fattat en massa beslut här i riksdagen för att befästa den organisation och de regler som finns, när det verkliga förhållandet är att vi från oppositionens sida under många år har föreslagit just förändringar. Ni använder de missförhållanden som finns till att plädera för en begränsning av generositeten visavi flyktingarna. Vi som nu sitter i regeringen och som under många år har varit kritiska går nu till rätta med missförhållandena, vad avser väntetiderna för flyktingarna, vad avser deras möjligheter att försörja sig, vad avser flyktingmottagandet som sådant. När ni bekriver missförhållandena är det för att ge signaler till de människor som vill begränsa invandringen till Sverige, som vill vara mindre generösa. Där skiljer ni ut er. Sedan använder ni missförhållandena för att misstänkliggöra alla andra politiker, och det är det som jag har vänt mig emot.

Herr talman! Carl Bildts frånvaro i debatten mot rasism och hans osäkerhet när han väl har tagit till orda är ju ingenting som jag har hittat på. Jag förstår inte riktigt varifrån Birgit Friggebo har fått det. Hela svenska folket undrade ju var statsministern höll hus, varför han dröjde så länge med att ta till orda. Är Birgit Friggebo osäker på detta kan hon ju gå till tidningsreferaten, till tidningsledarna, debattartiklarna och insändarsidorna. Rasismen är ett randfenomen i det svenska samhället, sade vår statsminister, som Birgit Friggebo kanske kommer ihåg. Randproblem och detaljer -- nej, verkligen inte! Vi som har kämpat mot rasism och invandrarfientlighet vet ju att det är ett farligt, smygande gift som måste bekämpas från första stund och från första tecken. Annars får rasismen fotfäste, och då hotas demokratin inifrån. Jag förstår inte vad Birgit Friggebo har emot en sådan deklaration. Naturligtvis har vi ett gemensamt ansvar. Jag instämmer i det som Carl Bildt skrev i Expressen: Tala svenska folk! Tig inte när grannar eller barn lägger sig till med en halvrasistisk jargong! -- Jag delar den uppfattningen. Men ledande politiker skall bilda opinion och ta ledningen i kampen mot det som är orättfärdigt, som är farligt i utvecklingen, det som vi inte kan acceptera i vårt samhälle. Det ansvaret, menar jag, Birgit Friggebo, får inte politiker, och framför allt inte ledande politiker, smita ifrån. Det betyder inte att vi kan lösa rasismens och främlingshatets problem här i kammaren -- det måste vi ha ut till debatt. Vi måste ha mängder av människor med i den kampen. Jag vill gärna, som jag har gjort i min interpellation, ge vice statsminister Bengt Westerberg en eloge för att han inte har svävat på målet i de här frågorna. Det hedrar honom. Han är regeringens räddning på det här området. Jag noterar att Birgit Friggebo inte återkom till den beskyllning som hon i sitt tidigare inlägg riktade mot mig när hon sade att jag tagit till orda i dessa viktiga och allvarliga frågor i något partipolitiskt nit. Det var, herr talman, ett ordentligt övertramp. Jag hävdar att jag vill bli respekterad när jag driver dessa frågor. Jag vill delta i kampen mot rasism och invandrarfientlighet. Varför får jag inte göra det på ärliga grunder, Birgit Friggebo, utan att bli beskylld för att göra det i några, som jag upplevde att Birgit Friggebo menade, skumma avsikter? Det var ett mycket onödigt övertramp, Birgit Friggebo.

Herr talman! Det är enligt min mening hög tid att Europas statsministrar tar sitt ansvar inför den mycket farliga utvecklingen i vår världsdel. Jag vidhåller att jag saknar det starka engagemanget i denna fråga i Carl Bildts vision om Europa. Det är också angeläget att detta får en framskjuten plats i regeringens utrikespolitiska förkunnelse. Det är sällan -- om det ens har skett någon gång -- som regeringschefen offentligt tar upp dessa frågor på ett markant sätt. Det är andra frågor som han huvudsakligen intresserar sig för. Europa måste samarbeta för att finna en gemensam hållning. I hela Europa måste vi aktivt bekämpa främlingsfientlighet och invandrarhat, rasfördomar och rasism, nynazism och högerextremism, som nu i många av våra länder likt ogräs sprider sig och riskerar att underminera våra egna samhällens demokratiska struktur och värderingar. En gemensam kamp i dessa frågor frågor har sitt stöd i ett gemensamt generöst förhållningssätt i invandrar och flyktingpolitiken. Sverige måste ha en egen strategi för att driva på samarbetet i en generös och solidarisk anda. Till slut vill jag säga att jag har noterat att Birgit Friggebo i sitt anförande här i riksdagen den 4 februari sade att hon med kraft fördömer de yttringar av främlingsfientlighet och rasism som vi har sett breda ut sig under den senaste tiden. Motsvarande yttrande fanns inte i statsministerns tal.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Lundgren för svaret, och jag tolkar det så positivt som möjligt. Bakgrunden till min interpellation är den situation som vi i dag har inom jordbruket och därmed också på landsbygden. Vi står inför en omställningsperiod där driftsförändringar med neddragningar i produktionen och nedläggningar är en ganska vardaglig företeelse. Den dåliga lönsamhet för dem som fortfarande finns kvar i dessa verksamheter innebär att sannolikt ganska många kommer att övergå till alternativa produktionsgrenar. Regeringen har visserligen, vilket jag tycker att vi skall hålla den räkning för, genom positiva åtgärder förändrat skattereglerna, inte minst för jordbrukare och i någon mån därmed förbättrat situationen. Regeringen har genom att ta bort skatten på arbetande kapital, genom att den skall ta bort skogsvårdsavgiften, genom att lindra förmögenhetsbeskattningen, osv, gjort det litet mer drägligt för dessa driftsformer. Med samhällets aktiva stöd och goda minne minskar emellertid aktiviteten genom det omställningsstöd och det omställningsarbete som pågår. Många inom jordbruket fast boende överväger helt naturligt att helt avveckla eller att som tätortsboende sköta sina fastigheter på ett extensivt sätt. Det innebär att avståndet mellan grannarna ute på landsbygden kommer att öka, vilket i sin tur innebär att den sociala gemenskapen minskar i motsvarande omfattning. Detta kommer att locka fler att av olika skäl välja att bosätta sig i tätort. De får då närhet till service, och de får också förhoppningsvis en social trygghet som kan vara svår att känna ute i ensamboendet. Det tyngsta skälet är kanske att det i dag är ekonomiskt säkrare att investera i en om och tillbyggnad i en bostad i en tätort än att göra det i en bostad i glesbygden. Värdeökningen i byggnader i tätorter är ju ofta positiv, medan det omvända förhållandet gäller när man satsar pengar ute i glesbygden. Det känns svårt att motivera stora investeringar. Parallellt med den utveckling som jag har beskrivit har samhället och staten klara önskemål om att vi skall bevara en levande landsbygd. Det är en ärlig ambition, det är jag helt övertygad om, och den delas av alla partier. Och i regeringsförklaringen kan vi också läsa att regeringen klart har tagit ställning i dessa frågor. Man satsar statsmedel på olika sätt. Vi har NOLA stöd, vi har naturvårdssatsningar och andra satsningar som man har gjort för att upprätthålla det befintliga boendet och därmed också se till att det öppna landskapet i någon mån fortfarande är en realitet. I svaret hänvisar statsrådet till ett utredningsbetänkande, där de frågor som jag har tagit upp belyses. Statsrådet hävdar att man på sikt sannolikt kommer att införa en avdragsrätt för de underhållskostnader som jag har pekat på, dock med begränsningen att den endast skall gälla för kulturhistoriskt intressanta och värdefulla mangårdsbyggnader. Jag tycker att det vore en bra åtgärd, och det visar att man förstår problematiken. Jag tycker också att det styrker min argumentering, men man har enligt mitt sätt att se saken stannat på halva vägen. Det skulle bli en svår gränsdragning när det gäller vad som är kulturhistoriskt intressanta byggnader, vilket skick byggnaderna skall befinna sig i osv. Det leder kanske till ännu värre konsekvenser genom att vi med 90-talets syn på kulturhistoria kommer att bevara någonting som i framtiden kallas Skansen-objekt. De byggnader som i dag är levande, och det är trots allt fortfarande merparten av byggnaderna på landsbygden, får man sämre förutsättningar för att underhålla och satsa pengar på. Detta tycker jag är oacceptabelt, och jag hoppas naturligtvis att regeringen kommer att se på dessa frågor. Vi förstår ju vad den långsiktiga effekten av det här handlandet blir. Vi lämnar en lucka i vårt kulturarv efter oss, och det torde många komma att betrakta som en allvarlig miss. Min förhoppning, herr talman, är att det arbete som bedrivs inom finansdepartementet kring dessa frågor, något som statsrådet också har hänvisat till, skall ges en sådan omfattning att man understödjer den naturliga livskraft som ligger i att människor fortfarande vill bo kvar i glesbygden. Det kan ske i första hand genom generella lättnader av den typ som jag har föreslagit, så att man tillåter avdragsrätt för underhåll av bostäder, och i andra hand -- det är underförstått -- genom selektiva åtgärder. Detta skulle kräva mindre administration och ge större effektivitet åt vidtagna åtgärder. Det mest positiva vore, som jag upplever det, att den redan i dag ansträngda statskassan inte skulle belastas ytterligare. Herr talman! Med hänvisning till regeringsförklaringens ord om att hela Sverige skall leva hoppas jag självfallet att det arbete som bedrivs i regeringskansliet leder fram till en positiv lösning av de problem som jag har belyst.

Herr talman! Vi är fullständigt överens beträffande den historiska beskrivningen och varför frågan är aktuell. Men jag har litet svårt att hänga med i ett avsnitt av statsrådets resonemang; han är ju annars känd för en så klar logik när det gäller dessa frågor. I det ena fallet, när det gäller kulturhistoriska byggnader, tycks det vara nästintill en självklarhet att här skall avdrag få göras för åtgärder som sätts in. Men när det, enligt den bedömning man så småningom kommer att göra, gäller andra typer av byggnader skall samma regler inte tillämpas, utan då måste det till ett andrum. Jag kan, herr talman, självfallet acceptera ett andrum, om siktet är inställt på att frågan skall lösas. Men jag hoppas att i det här fallet inte är fråga om ett andrum som utnyttjas endast för att skjuta upp ett ställningstagande.

Då går det inte att ha kilometeravstånd till verksamheten. Därmed borde det egentligen vara en av de självklara produktionsfaktorerna att byggnaden läggs in i verksamheten och därmed inte betraktas som enbart privatbostad. Jag är också medveten om, herr talman, att förmånsvärderingen kommer att följas upp. Men när staten uttalar sig för att man generöst vill bidra till att hålla det här landet levande även när det gäller glesbygden och då detta tagits in i regeringsförklaringen, så är det väl ganska blygsamt att hoppas att man kommer att behandla också förmånsvärderingen generöst. Jag hoppas alltså att man gör på detta sätt i stället för att med tranfereringar via statsbudgeten se till att verksamheten med bidrag på artificiell väg upprätthålls ute i glesbygden.

Herr talman! Regeringen har också i detta fall i budgetpropositionen redovisat sin bedömning av vad som är nödvändiga besparingar, med utgångspunkt i det faktum att den förra regeringen har kört sönder landets ekonomi. Vi har då gjort bedömningen att inom skolans område går den högre utbildningen, forskningen och ungdomsskolan först. Vi har därför känt oss nödsakade att föreslå riksdagen att genomföra besparingar bl.a. på den kommunala vuxenutbildningen och på folkbildningen. Denna fråga är nu föremål för riksdagens prövning. Det ankommer knappast på mig att lägga mig i de bedömningar som riksdagens utskott och kammare kan komma att göra under våren.
Herr talman! I tisdags meddelade kulturministern att sändningsrätten för kommersiella radiostationer skall bjudas ut på auktion. Min fråga är: Varför skall yttrandefriheten gå på auktion i folkpartiets Sverige?

Herr talman! Vi har gjort oss förtjänta av att ha en fin yttrandefrihet i Sverige vad gäller pressen. De som har råd att skaffa sig tryckpressar och starta en tidning är också de som gör det. Det brukar inte Åke Gustavsson lägga sig i. Att det skulle vara en skillnad när det gäller etermedierna kan jag inte inse. Alternativet är alltså att vi politiker skall bestämma vilken typ av program som skall sändas ut i etern, med tanke på att det finns begränsat frekvensutrymme som i dag. I framtiden blir det kanske en bättre tingens ordning, så att vi kan ha en helt fri radio.

Herr talman! Jag har en fråga till jämställdhetsministern. I början av året fick vi beskedet att statens stöd till bostadsfinansieringen skulle utredas av Georg Danell och ett antal sakkunniga. Bostadsfinansieringssystemets utformning kommer att få stor betydelse för bostadspolitiken och kommer att påverka både arbetsmarknaden och utvecklingen av det sociala livet. Nu har vi en utredning med grabbarna Georg, Friggebo att det finns ett kvinnoperspektiv på bostadsfinansieringen?

Herr talman! Det är alldeles klart att detta skall belysas. Man skall dessutom belysa effekterna i förhållande till alternativet att bron inte skall byggas. Det framgår av riksdagsbeslutet och det avtal som är påskrivet.

Herr talman! Vi har naturligtvis lyssnat på de kritiska synpunkter som har framkommit, men vi tycker inte att de väger så tungt att vi har anledning att ompröva besparingen. Det finns, såvitt vi kan se, inga andra nedskärningar som kan ge lika stora vinster som denna och som kan bäras lika av en stor del av befolkningen.

Herr talman! Jag har inte särskilt frågat vad Carl Bildt skall säga i sina samtal när han befinner sig i USA, men jag kan mycket väl tänka mig att han helt på eget initiativ tar upp dessa frågor. De är mycket aktuella i Sverige nu, och vi har haft anledning att diskutera själva sakfrågan vid många olika tillfällen. Under alla förhållanden instämmer jag i Thage G Petersons önskan att dessa frågor tas upp, att Sverige skall spela en mera pådrivande roll internationellt än vad vi har gjort under senare år.
Herr talman! Jag vill vända mig till socialministern, som enligt uppgifter i Svenska Dagbladet i går anser att det kan bli nödvändigt att lagstifta om kommunernas skyldighet att garantera barnomsorg åt alla barn. Det är alldeles utmärkt att Bengt Westerberg nu instämmer i de krav som vi socialdemokrater fick nej till i riksdagen så sent som strax före jul. Jag vill fråga: Betyder detta att regeringen kommer att stödja det förslag om lag om rätt till barnomsorg för alla barn som vi åter har framfört? I samma tidningsartikel redovisas också att socialdepartementet har ringt runt till landets kommuner för att få fram siffror på intresset för att starta privata daghem. Jag frågar därför om socialdepartementet samtidigt frågade hur många barnomsorgsplatser i kommunal regi som nu försvinner i rask takt. Kan Bengt Westerberg redovisa om nettoresultatet är att vi har kommit närmare målet om full behovstäckning, eller har vi kommit längre från målet?

Herr talman! Som Birgitta Dahl väl känner till genomförs det varje år ordentliga statistiska undersökningar om situationen på barnomsorgsområdet. En sådan undersökning kommer att genomföras också nu för att man skall kunna ta reda på hur situationen ser ut. Inom sinom tid kommer jag därför att kunna svara på Birgitta Dessutom kommer den lagstiftning som kan bli aktuell att omfatta alla kommuner, också de få kommuner som är socialdemokratiskt styrda.
Herr talman! Jag vill anknyta till det som det talades om tidigare, nämligen citatet från gårdagens tidning om att det kan bli nödvändigt att lagstifta om kommunernas skyldighet att garantera barnomsorg åt alla barn. Utifrån detta undrar jag hur socialministern har tänkt sig att garantera den kommunala omsorgen om den stora tysta grupp i samhället som utgörs av våra mycket gamla.
Herr talman! Det finns ju redan i socialtjänstlagen inskriven en skyldighet för kommunerna att tillhandahålla en sådan service för våra gamla. Men vi vet alla att detta inte fungerar tillfredsställande i alla sammanhang. Därför sker nu en stor omorganisation -- den genomfördes på papperet vid årsskiftet och håller nu på att genomföras i verkligheten -- av omsorgen om de äldre. Syftet med denna reform, den s.k. ÄDEL-reformen, är naturligtvis att situationen för våra äldre skall förbättras för att vi skall kunna leva upp till de stolta mål som finns uppställda i bl.a.

Herr talman! Vi kommer att uppnå målet att Östersjöländerna skall ha möjlighet att lämna förslag om vilka experter som de vill ha med i den internationella panelen. Det är en något annorlunda inställning när det gäller förhållandet till våra nordiska grannländer och även till länderna i Östersjöområdet, med tanke på att man i det avtal som skrevs på tillsammans med Danmark och som riksdagen beslutade om under den socialdemokratsika regeringen skrev bort tvånget att genomföra en miljöprövning enligt den nordiska konventionen.

Herr talman! Huruvida det blir en fördröjning eller inte hänger på trovärdigheten i det material som tas fram och lämnas in tillsammans med ansökan till miljöoch naturresursdepartementet. Om det sedan behövs mer tid för att få fram ett tillräckligt underlag för beslutet, måste den tiden tas i anspråk, eftersom miljöfrågorna är så viktiga.

Herr talman! Vi strävar efter att över huvud taget förkorta ärendebehandlingen, samtidigt som vi strävar efter att ha ett tillräckligt beslutsunderlag. Den enhet som arbetar med dessa frågor har också förstärkts, så att det skall finnas mer resurser för att man skall klara av så pass stora frågor -- det rör sig inte bara om en fast Öresundsförbindelse. Men tidsperspektivet kan jag inte uttala mig om, annat än att vi skall försöka arbeta så snabbt vi kan.

Herr talman! Jag vill fråga Görel Thurdin i ett specifikt ärende. I Karlshamn finns det ett oljeeldat kraftverk som i stor utsträckning har bidragit till försurningen. För 19 månader sedan lämnades det in en koncessionsansökan om att få bygga om ett av verken till en höggradig rening. Är det acceptabelt att man under 19 månader inte kan få svar på sin ansökan, när byggandet för 600 milj.kr. kunde sättas i gång genast, om man bara får besked i dag? I så fall kan kunde man börja med upphandlingen i redan i morgon.

Herr talman! Svaret på frågan är jo.

Herr talman! Nästa torsdag förväntas regeringen lämna direktiv till en utredning som skall se över just flyktingmottagandet. Inriktningen är att se över hur frivilligorganisationerna kan hjälpa till och också att ge möjlighet för dem som väntar att själva ordna sitt boende. Självfallet kommer då också frågan om de ekonomiska förutsättningarna för detta att belysas. Tanken är att detta arbete skall vara slutfört under hösten.

Herr talman! Sverige är unikt. Sverige är det enda land som har en regering som sätter in all sin kraft på att bekämpa en djup konjunkturnedgång med hjälp av en stenhård åtstramningspolitik. Det är en politik som slår hårt mot alla de många företag inom och utom industrin som producerar varor och tjänster för den svenska marknaden. När regeringen i höstas aviserade den nya åtstramningspolitiken fick det omedelbart två effekter. Orderingången från hemmamarknaden rasade, och omvärldens förtroende för Sverige försvagades. Valutorna flödade ut ur landet, och räntorna steg kraftigt. Regeringen tvingades i sin budgetproposition att räkna ner tillväxten och räkna upp arbetslösheten till 4--5 % nästa år. Nu kommer den ena rapporten efter den andra om att utvecklingen blir ännu värre än vad regeringen har sagt. Arbetslösheten ligger redan över den nivå som regeringen angav för hela 1992. AMS-chefen har hävdat att arbetslösheten kan nå upp över 6 % i början av nästa år. Veckans Affärers konjunkturexpert målar upp en ännu mörkare bild av regeringens politik. Han skriver att arbetslösheten kan vara uppe i över 7 % i mitten av nästa år. Det är framför allt fyra inslag i politiken som ger upphov till djupgående skador på den svenska ekonomin. Det är finanspolitiken med ingrepp mot byggandet, hushållen och kommunerna. Det är ingrepp som skär ned efterfrågan på varor och tjänster och som därmed skapar arbetslöshet. Det är näringspolitiken, vars huvudnummer är att staten genom att realisera, sälja ut, sina företag lägger beslag på det sparande som behövs som riskkapital i det privata näringslivet. Det är fördelningspolitiken med ökade bördor för dem som lever på knappa marginaler och stora skattelättnader för dem som har det allra bäst i Detta är en fördelningspolitik som kommer att ge upphov till starka kompensationskrav, vilket i sin tur underminerar stabiliseringspolitiken. I arbetsmarknadspolitiken håller arbetslinjen på att överges. Ingen svensk regering i modern tid har planerat att satsa så stor andel på passivt kontantstöd och så liten del på aktiva åtgärder som regeringen Bildt och Westerberg. När regeringar i andra länder tar initiativ för att stimulera den ekonomiska aktiviteten, ägnar sig den svenska regeringen åt att stå på bromsen. Inte nog med det: regeringen angriper oss som vill slå vakt om arbetslinjen och få till stånd investeringar, arbete och utbildning. Förra veckan gästspelade statsminister Carl Bildt i riksdagen. Han var uppenbarligen helt ur balans och riktade våldsamma angrepp mot oss socialdemokrater. Men han hade ingenting att säga om den politik som driver upp arbetslösheten till nivåer som vi inte har sett sedan 1930-talet. Frågan är om Bengt Westerberg har kommit hit för att upprepa vad Carl Bildt sade eller om Bengt Westerberg kan ge besked om vilka slutsatser regeringen drar av det faktum att arbetslösheten kommer att stiga långt över era egna prognoser. Tänker regeringen fortsätta in i återvändsgränden med massarbetslöshet som följd? Eller tänker ni överge den enda vägen?

Herr talman! Jag var mycket nyfiken på aktualiteten inför denna debatt. Jag har inte kunnat hitta något spår av den ännu, av vad som skulle vara så aktuellt. Vi fick inte ens debattera den ekonomiska politiken under den allmänpolitiska debatten. Vi stödjer i allt väsentligt regeringens politik -- den här debatten skall ju gälla regeringens politik. Skillnaderna är mer nyansmässiga. Vi önskar gå litet snabbare fram, mer radikalt än regeringen gör. Vi är medvetna om de svårigheter det innebär. Det är svårt att skära ner utgifter. Vi märker inte minst hur alla särintressen kommer i gång så fort man petar i någonting. Men det är en nödvändighet. Vi tycker dessutom att det är mer angeläget att försöka satsa på tillväxtfrämjande åtgärder, dvs. att sänka de tillväxthämmande skatterna. Vi säger att man bör rikta in sig på en sänkning motsvarande 1-- 1,5 % av BNP per år. Det är en något högre målsättning än regeringens. Det tycks handla en hel del om arbetsmarknadspolitik i denna debatt. Det är ju ett angeläget område. Vi hade det uppe till debatt i fredags i förra veckan. Vi framförde ett par litet annorlunda förslag i detta sammanhang, att man skulle angripa arbetslösheten speciellt hos ungdomar. Det skulle vara intressant att höra om vice statsministern har någon synpunkt på det. Regeringen talar mycket om små och medelstora företags möjligheter att förbättra sin verksamhet, inte minst när det gäller riskkapitalförsörjningen. Det är rätt och riktigt, och det är ett av våra huvudmål. Men vi vill se litet av praktisk politik i detta sammanhang. Med en viss tjatighet vill vi upprepa vårt förslag om en privat investeringsbank. Vi menar att man skall använda en del av löntagarfondskapitalet för att förbättra små och medelstora företags möjligheter till kapitalförsörjning. En annan aktuell fråga, som kanske speciellt kan riktas till socialministern och vice statsministern, är fattigpensionärernas situation. Jag utgår från att han delar vår uppfattning att man måste göra någonting, men vi efterlyser åtgärderna. Vi har inte sett några sådana. Det är faktiskt fråga om ganska litet pengar. Vi har vidare med en viss förskräckelse uppmärksammat att pensionärerna svarar för merparten av förmögenhetsskatten i vårt land, och vi håller på att fördjupa oss i den problematiken. Det skulle vara intressant att få del av socialministerns syn på den frågan -- förhållandet måste vara väl känt. Nu skall ju förmögenhetsskatten försvinna, och därmed kommer problemet automatiskt att försvinna, men det är några år till dess. Pensionärerna är redan gamla och har ofta inte så många år kvar att vänta på detta. Vi har i vår motion om den ekonomiska politiken framhållit att det skulle vara meningsfullt att i de förnämliga medierna informera svenska folket om hur de ekonomiska sambanden ser ut i ett nationalekonomiskt perspektiv. Man gör många gånger nationalekonomin mera svår och mystifik än den behöver vara. Jag tror att man på ett pedagogiskt riktigt sätt skulle kunna utbilda hela svenska folket i en förenklad nationalekonomi, relaterad till en vanlig hushållsbudget. Jag tror att det skulle skapa en större förståelse hos allmänheten för bakgrunden till och nödvändigheten av åtgärder som vidtas. Vi har vidare, för att gå över till något annat, nu mycket goda förutsättningar för att locka utländska investerare till vårt land. Vi har mycket goda förutsättningar inom industrin. Vi har resurser, vi har ett högt tekniskt kunnande och vi har välutbildad personal. Det skulle inte skada om man ökade informationen till olika länder, t.ex. till Japan, och framhöll att vi med all sannolikhet snart kommer att vara en del av EG och att den japanska industrin skulle ha goda möjligheter att investera här. Jag vet att näringsministern skall resa till Japan inom kort, men jag tänker här på mera praktiska och längre syftande åtgärder. När det sedan gäller rationaliseringen av landsting och kommuner är det mycket viktigt att tänka på att kommunerna har en betydligt större del, nästan tre gånger så stor, av BNP som staten. Därför måste man inrikta sig extra mycket på att rationalisera på det kommunala området. Jag återkommer i ett kommande anförande, eftersom jag ser att min tid för detta anförande har runnit ut.

Herr talman! Det här blev ju ingen debatt i en aktuell fråga utan i snart sagt alla aktuella frågor. Johan Lönnroth får ursäkta om jag väntar med EG inläggen till ett senare tillfälle. Jag vill dock bara konstatera att jag snarare regerar tillsammans med Ingemar Ståhls vänner än med Paretos vänner. Om det är någon tröst för Johan Lönnroth vet jag inte. Jag vill ta upp de trådar som Allan Larsson spann vidare på. Till att börja med: Är det en stenhård åtstramningspolitik som regeringen bedriver? Nej, det kan man inte gärna påstå, i ett läge när vi ändå har ett budgetunderskott på 70 miljarder kronor. Det har vuxit mycket snabbt under kort tid. En viktig ambition med de besparingar som vi föreslår i budgetpropositionen är att hålla tillbaka budgetunderskottet. Vi ser att ett snabbt växande budgetunderskott riskerar att leda till just de höga räntor som långsiktigt håller tillbaka investeringarna och driver upp inflationstakten. Calmfors är en god vän till mig, och vi har diskuterat ofta. Däremot har jag kanske inte alltid lyssnat till hans råd. Han tillhörde dem som kritiserade den politik som vi förde i början av 80 talet för att hålla arbetslösheten nere. Den rekommendation som Lars Calmfors nu gör, den slutsats som han drar av de citat som Allan Larsson läste upp, är att vi skall sänka arbetsgivaravgifterna. Allan Larsson utnyttjar ofta metoden att anföra ett lösryckt citat från någon ekonom för att ge auktoritet åt sina egna bedömningar, men löper sedan inte linan ut och ser efter vilka rekommendationer ekonomen har. Det är att använda ekonomerna på ett felaktigt sätt. Om Allan Larsson är beredd att förespråka sänkningar av arbetsgivaravgifterna, säg det rakt ut och stå för det själv, utan att åberopa Calmfors! Jag vet att Allan Larsson i tidigare debatter liksom sin partiledare har åberopat den amerikanske ekonomen Paul Krugman. Denne har, liksom många ekonomer, en hel del bra synpunkter, men också många synpunkter som vi inte delar, t.ex. att det krävs minst 5 % arbetslöshet för att hålla inflationen nere. Jag tycker att man skall akta sig för att ge större auktoritet åt sina egna uttalanden genom att åberopa personer vars åsikter man inte till fullo delar, utan bara i form av något slags lösryckta citat. Jag tror för övrigt att Johan Lönnroth hade samma problem när det gällde Ingemar Ståhl. Johan Lönnroth delar nog inte många av Ingemar Ståhls uppfattningar. Nu vill socialdemokraterna satsa på stark expansion. Man säger t.ex. nej till de nedskärningar i statens bidrag till kommunerna nästa år som vi har föreslagit. Man vill i praktiken föra en mycket expansiv politik också inom hela byggområdet. Man vill bygga fler kontor, bostäder och annat. Jag tror att denna politik är utomordentligt farlig, vilket jag försökte utveckla i mitt huvudanförande. Jag tror nämligen att risken är betydande för att dessa åtgärder kommer att få expansiva effekter just i ett läge där vi behöver åtstramning för att inte få en huggsexa på den svenska arbetsmarknaden. De åtgärder som vi nu diskuterar kommer att få full effekt under 1993 och 1994. Förutsatt att inte alla prognosmakare, inkl. den auktoritet som Allan som ju tror att vändningen kommer redan i år och kommer att blomma ut under 1993 -- har fel, är det oklokt att föra en politik som skulle få mer expansiva effekter 1993--1994. Allan Larsson sade mycket riktigt att Sverige är ett av de länder som klarar de stabiliseringspolitiska krav som EG ställer upp. Det är riktigt, och därför är det även betydelsefullt att vi ser till att föra en politik som gör att vi även nästa år och året därefter kan klara dessa krav. Det är viktigt att vi kan hålla inflationen nere när vi nu kommit ned i en takt som faktiskt ligger under vad som är fallet i snart sagt alla andra länder i Europa. Med den socialdemokratiska politiken skulle man överge mycket av denna inflationsbekämpande politik, och risken för att vi i stället skulle få en uppgång i inflationen och försämrad konkurrenskraft 1993 är betydande. Allan Larsson frågade vem man skall tro på. Skall man tro på finansplanen, på Börje Hörnlund eller på Mats Odell? Regeringen är naturligtvis en enhet och för en politik som hänger ihop, vilket jag också visade i mitt inledningsanförande. Det är inte så att åtgärder i form av infrastruktursatsningar, tidigareläggningar av investeringar eller arbetsmarknadspolitiska åtgärder av olika slag står i strid med regeringens strategi på det ekonomiskpolitiska området -- tvärtom. Vi tror att arbetsmarknadspolitiska åtgärder och tidigareläggningar av investeringar är utomordentligt bra för att kortsiktigt bekämpa den alltför höga arbetslöshet som vi nu har. Vi menar att infrastruktursatsningar är oerhört centrala för att vi skall få i gång den ekonomiska tillväxten och komma bort från den stagnation som Allan Larsson efterlämnade när han avgick från finansministerposten. Till sist, herr talman, ställde Bo G Jenevall några frågor. Jag hinner tyvärr inte kommentera alla, men låt mig säga om fattigpensionärerna att vi i enlighet med vad vi redovisade i regeringsförklaringen i höstas håller på med en kartläggning av de sämst ställda pensionärernas situation och att vår avsikt är att komma tillbaka till riksdagen med förslag inför 1993 om hur vi skall förbättra deras läge. Jag vill också säga att det inte är särskilt billigt. Tvärtom är det ganska dyrt. Vi måste därför göra stenhårda prioriteringar för att få utrymme för dessa satsningar, men de är så viktiga att vi kommer att se till att ett sådant utrymme finns.

Herr talman! Varken Bengt Westerberg eller Allan Larsson har någon större lust att prata med mig om EG och sambandet mellan EG och den ekonomiska politiken, och jag har en viss förståelse för det. Det är naturligt att såväl socialdemokraterna som regeringen vill ha en debatt sinsemellan, och då har man också ett intresse av att något blåsa upp motsättningarna. Sedan tror jag också att det finns en annan orsak bakom oviljan att diskutera EG. Man har, tror jag, insett att de ekonomiska argumenten för EG medlemskap har blivit svagare och svagare. För något år sedan pratade både borgerliga och socialdemokratiska politiker väldigt gärna om det här med ekonomi och EG och varför det var ekonomiskt nödvändigt osv. för Sverige att gå med i EG. Nu talar man nästan inte alls om det.

Jag kan peka på Nils Lundgren t.ex., och det finns en hel rad andra. Vi skall ju diskutera den ekonomiska politiken i dag, och jag förmodar att både Allan Larsson och Bengt Westerberg är överens med mig om att det föreligger ett mycket starkt samband mellan det handlingsutrymme som finns för den ekonomiska politiken och anpassningen till EG inkl. anknytningen till ecun, som ju Sverige redan har gjort på ett frivilligt sätt. Allan Larsson säger, och det är helt riktigt, att Sverige redan uppfyller EG:s krav på stabilitet. Inflationstakten i Sverige blir i år väsentligt lägre än inom EG. Arbetslösheten, den öppna, är tack och lov fortfarande väsentligt lägre än inom EG, men vi är i rasande fart på väg mot samma dramatiskt höga arbetslöshetsnivå. Det är det stora, fundamentala problemet. Alla vet att om vi inte får bukt med utvecklingen, blir det en permanent stor arbetslöshet. Westerberg: Finns det några omständigheter, någon händelseutveckling inom EG, som gör att ni är beredda att ompröva anpassningen till och medlemskapet i EG, för att vi skall kunna undvika en hotande massarbetslöshet?